Herr talman! Ines Uusmann har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att slå vakt om lantbrevbärarnas roll som en del av den regionala och sociala strukturen i landets glesbygdsområden. Interpellationen har föranletts av att postverket på försök förbereder att samdistribuera tidningar och brev på morgonen. Postverket skall genom ett rikstäckande nät förmedla post, pengar, paket, tidningar och banktjänster, m.m. så att alla kan nå alla. Lantbrevbäring är den serviceform som i dag skall uppfylla detta servicemål till cirka en åttondel av Genom bl.a. den tekniska utvecklingen med exempelvis telefax och automatiska betalningsöverföringar, minskar transaktionsvolymerna kontinuerligt för postverkets landsbygdsservice. För att kostnaderna för denna service skall kunna hållas på en rimlig nivå, pågår ständigt utvecklingsarbeten och försöksverksamheter i syfte att rationalisera arbetet. Kostnadseffektivitet är en nödvändighet för att kunna bibehålla lantbrevbärarservicen. Ett exempel på detta är försöksverksamheten att samdistribuera post och tidningar i en och samma körtur. I dag har tidningsutgivarna själva på många håll tagit över tidningsdistributionen på landsbygden från postverket, eftersom kunderna i vissa områden kräver att få sin morgontidning på morgonen. Då nuvarande lantbrevbärarservice är organiserad så, att utdelningsturen kan påbörjas som tidigast runt kl. 09.00, uppfyller inte postverket tidningsutgivarnas och prenumeranternas önskemål. Genom att förlägga postutdelningsturen till tidsperioden kl. 03.00--06.00, kan postverket återfå det intäktsunderlag på landsbygden som dagstidningsutdelningen utgör. Den s.k. Lantbrevbärarens bank och kassaservice, som i dag sker samordnat med utdelningsturen på dagtid, måste av praktiska skäl, i detta försök, förläggas till särskilda serviceturer. Genom att upprätta t.ex. två serviceturer per vecka, och köra dem på sen eftermiddagstid, förutses fler kunder än i dag kunna tillgodogöra sig postverkets bank och kassaservice, vilken med dagens lantbrevbärarsystem är tillgänglig mitt på dagen. De ökade intäkterna från tidningsrörelsen beräknas, enligt postverket, härvid ge ett överskott som bidrar gynnsamt till landsbygdsservicen. Provverksamheten beräknas pågå cirka ett år framöver. Vid den utvärdering som därefter vidtar, kommer alla berörda parter att få tillfälle att yttra sig. Erfarenheterna av försöksverksamheten blir avgörande för om en fortsättning och utvidgning av verksamheten bör göras.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för det uttömmande svaret på min interpellation. Det innehöll flera intressanta upplysningar som inte lämnades vid frågestunden för några veckor sedan, då ungefär samma ärende togs upp. Men olyckligtvis har min oro för människors postservice i glesbygd och mindre orter inte blivit stillad. För att hela Sverige skall leva krävs det att infrastrukturen är väl utbyggd också utanför storstadsområdena, och storstadsområden har vi faktiskt väldigt få av i vårt avlånga land. Även i mitt eget län har vi glesbygdsområden som är oerhört beroende av en daglig postservice. I Sverige är vi med rätta stolta över att vi har världens bästa postservice, eftersom postens service når oss var vi än bor. Och i de allra flesta fall gör den det varje vardag. Och oavsett om jag skickar brev från Stocholm till Täby eller från Stockholm till Halland når de fram nästa förmiddag, om jag skickar dem under veckan. Risken är t.o.m. större för förseningar om jag skickar brev inom Storstockholm än från Det finns flera skäl till att vi har en effektiv och heltäckande postservice. Till stor del beror det på att vi politiskt har varit överens om och alldeles övertygade om att posten skall finnas överallt till människornas nytta. Men jag tror också att det beror på att personalen inom posten hör till de yrkesgrupper som har en mycket stark yrkeskänsla. ''Postisar'' är stolta över sina jobb, och detta gäller i synnerhet lantbrevbärarna. Jag tycker att det med all rätt är yrkesstolta. Visst skall vi vara med och förändra i den offentliga sektorn, och inte skall vi tro att alla organisationsmodeller är för evigt givna. Men vi får inte bara okritiskt säga hurra till vilka marknadslösningar som helst. Fullgod postservice också i glesbygd och små orter har av de allra flesta betraktats mer som en mänsklig rättighet än som en tjänst som kan köpas och säljas på marknaden och prissättas efter marknadsregler. Postens hantering av landsbygdsservicen tyder på att man är mer intresserad av att vara en av marknadens aktörer än att vara en viktig del av samhällets sociala och infrastrukturella service. Det är tidningsutgivarna och tidningsannonsörerna som utövar press på posten. Och i den diskussionen har pensionärer och småföretagare i landsorten inte mycket att sätta emot. Det är därför som vi politiker måste vara allmänhetens ombud och värna postservicen. Reaktionen bland människor är oftast mycket stark så fort det blir tal om att förändra något av postens service. Det gäller både i glesbygd och i tätort. Och lantbrevbärarnas roll som den sociala kontaktlänken när det gäller människor som är äldre och människor som bor på landet men också när det gäller småföretagarna är alldeles oomtvistad. Vad jag saknar i denna diskussion om nattbrevbäring är att varken posten i sina kalkyler eller statsrådet här i svaret på min interpellation har berört postens sociala ansvar. Vi tycker att äldre människor skall kunna bo krav i sina egna bostäder även om de bor på landet. Och vi tycker att det skall finnas småföretag även i landsorten. De är beroende av en fullgod postservice. Därför tycker jag att man måste resa invändningar mot postens förslag och diskutera detta politiskt. Posten har i sin affärsplan sagt att man i första hand skall ägna sig åt sina kärnaffärer. Och tidningsdistributionen hör inte till kärnaffärerna. Man kan tycka att det inte är hela världen om posten delas ut en dag senare på landsbygden. Men nattbefordran har varit ett av de bra kännetecken som vi har haft av postservice i Sverige. Postens ekonomiska kalkyl innebär att om detta skall gå med vinst måste man överge hela tanken på lantbrevbäring och införa nattbrevbäring. Det är klart att postbefordran i glesbygd och på landet aldrig kommer att gå ihop företagsekonomiskt. Men det är självklart att vi ändå skall ha kvar denna service. Ytteligare en aspekt som jag vill nämna är att vi i vårt parti talar om det goda arbetet. I detta fall har den personal som berörs protesterat kraftigt, eftersom detta innebär en utarmning av dessa människors arbetsuppgifter. Det innebär försämringar i arbetstiden. Och därför har också facket reagerat mycket starkt. Nåväl, statsrådet säger att detta är en försöksverksamhet och att jag skall trösta mig med det. Sedan skall detta utvärderas. Men jag är allvarligt oroad över att det här bara är första steget. Jag vill att vi sätter en ordentlig klack i marken när det gäller försämringar på detta område.

Herr talman! Eftersom jag var folkpartiets representant i post och teleutredningen vill jag gärna ta fram några synpunkter på detta. Vi diskuterade naturligtvis frågan om lantbrevbäring mycket. Och ett genomgående tema var just det som Ingrid Uusmann framhöll, nämligen hur uppskattad denna service är, inte bara som förmedlare av post och pengar utan också som en social funktion på landsbygden. Men vi såg också i de kalkyler som utredningen tog fram att kostnaderna är stora. Posten betalar dem i dag inom sin totala ekonomi. Men det sviktande underlaget för lantbrevbäringen, genom att tidningarna de senaste åren börjat köra en egen distribution på landsbygden, sysselsatte oss också en hel del, liksom att tidningsutbärningen på lördagarna på många håll upphörde när lördagsutdelningen av post drogs in. Utredningen kom fram till att postens regionalpolitiska och sociala ansvar inte skall omfatta distribution av tidningar, men att posten skall vara beredd att offerera sådan distribution. Anledningen till att posten på försök tidigarelägger turer är att man vill kunna få med tidningar och på så vis också förbättra det ekonomiska underlaget för postutbärningen. Jag tycker att det är bra att posten gör olika försök. Det har förekommit väldigt många klagomål på att man i glesbygden har fått sin tidning alldeles för sent. Kan man genom att kombinera post och tidningsutbärningen medverka till att glesbygden får sin tidning lika tidigt som vi privilegierade stadsbor, tycker jag att det är ett försök värt att göra. Tidningsföretagen kör i dag ut i städerna och en bit utanför städerna. Men de som bor längst bort får fortfarande i många fall sin tidning med posten. De får den alldeles för sent. De tycker att de är missgynnade när det gäller erbjudandeannonser osv. Men det är naturligtvis, som Ines Uusmann säger, viktigt att servicen kan behållas och att de två serviceturer i veckan som kommunikationsministern redovisar verkligen genomförs, och att de genomförs på ett avancerat sätt, skulle jag vilja säga. I dag går det till på så sätt att den som har lantbrevbäring får en skylt och där har man möjlighet att två gånger i veckan ta kontakt med lantbrevbäraren. Detta får inte på något sätt inskränkas. Denna möjlighet skulle snarare behöva utvidgas. Lantbrevbärarna skulle kunna ta med sig fler varor. De gör det på många håll, men då sker det ofta frivilligt. Jag tycker att det är mycket synd att vissa kommuner slutade upp med det sociala avtal man hade med posten. Man borde kunna tillgodose ett mycket större servicebehov genom posten. Det minskar bilåkandet på landsbygden. Det är en miljöåtgärd som jag tycker att vi inte skall försumma. Under post och teleutredningens gång såg vi hur ganska avsevärda förändringar var på väg inom posten. Dessa har accelererat. Men det elementära behovet, att få sin post och sin dagliga tidning så tidigt som möjligt, kvarstår. Personligen vill jag upprepa att jag finner det positivt att man undersöker nya metoder, men det måste ske med stor lyhördhet för det kontaktbehov som finns hos många äldre och kanske ensamma människor i glesbygden. Jag är inte säker på att det här är den rätta vägen. Men jag tycker att det är bra att posten prövar. Det tycker jag att man skall fortsätta med även i andra former.

Herr talman! Posten har en mycket stor regionalpolitisk uppgift. Jag tycker att det är bra att den här interpellationen har blivit väckt. Jag har själv tagit upp denna fråga i glesbygdsmyndigheten. Det har under de senaste decennierna skett en omfattande centralisering av statlig verksamhet i vårt land. Posten är ett sådant organ som har fått många kontor nedlagda. När postkontoren har lagts ned har de ersatts med lantbrevbärare. Det har varit väsentligt att det har funnits tillgång till just lantbrevbärare, som har klarat landsbygdens och glesbygdens postservice. Lantbrevbärarna har klarat av många olika uppgifter i sin verksamhet. Utöver den vanliga postutdelningen har det varit fråga om utdelning av apoteksvaror, värdeförsändelser, kassaservice och varor i övrigt. På vissa platser har det också förekommit samarbete med kommunerna som gällt den sociala servicen m.m. Posten planerar nu också att lägga ned ytterligare ett antal postkontor. Det sker med en försämrad service som följd. Skall man nu också börja försämra servicen på lantbrevbärarlinjerna, är detta oacceptabelt. Skall man börja köra ut posten nattetid, tillsammans med morgontidningarna, innebär det bl.a. att breven blir ett dygn försenade. Samtidigt kan inte den kassaservice som finns i dag erbjudas glesbygdsborna annat än under vissa turer. Det samarbete som har funnits med den sociala hemtjänsten och lanthandlarna, som ordnat hemsändning på detta sätt, blir också omöjligt. Den social kontakten mellan kunden och lantbrevbäraren försvinner som sagt helt och hållet när man skall köra på natten. Därför är ett sådant här förslag både fel och oacceptabelt. Det skulle också stå i strid med den här nämnda parlamentariskt tillsatta post och teleutredningens åsikter. Där förelåg enighet om att man inte skulle försämra postservicen på landsbygden. Jag tycker att det måste bli ett slut på försämringen av servicen för landsbygdsborna. Det gäller mindre samhällen samt landsbygden och den rena glesbygden. Vi har under de senaste åren haft kampanjer som Hela Sverige skall leva. Här har alla talat om behovet av en levande landsbygd. Vi har också haft en regionalpolitisk utredning, REG 87, som poängterade vikten av god service på landsbygden. Vi har också fattat regionalpolitiska beslut, så sent som i fjol sommar, här i riksdagen. Där betonades också vikten av att inte försämra den statliga servicen. I det sammanhanget talades också om sektorssamverkan, som är viktig. Jag har inget emot att olika statliga verksamheter vill göra effektiviseringar. Det är nödvändigt. Men det får inte betyda och det behöver inte betyda en försämrad service. Det finns många andra sätt att göra detta på. Bl.a. tycker jag att det vore naturligt att i en del fall lägga ut viss verksamhet på entreprenad till privata företagare. Ett sätt är t.ex. att låta lanthandeln sköta om postservicen i en bygd. Ett annat är att engagera taxi i verksamheten. Genom olika flexibla lösningar är jag övertygad om att det går att effektivisera verksamheten utan att försämra servicen. Sambruk och samutnyttjande tror jag är ett måste för att kunna bibehålla och utveckla den statliga servicen på landsbygden. Jag tror också att det måste ske i sådana former att man t.ex. skapar en servicecentral runt en lanthandel. Man kan samla affär, post, bank, apotek m.fl. i denna servicecentral. Därifrån kan också posten distribueras. Samarbete mellan post och bank tror jag också är ett steg i rätt riktning när det gäller att komma till rätta med de problem vi har. Men att nu börja försämra lantbrevbärarservicen ställer jag inte upp på. Det måste vi säga nej till. Jag har för övrigt, som jag sade tidigare, väckt den här frågan i glesbygdsmyndigheten, där jag är ledamot av styrelsen. Denna myndighets uppgift är att övervaka så att inte den statliga servicen i glesbygden försämras. Det finns så många faktorer som pekar mot en negativ utveckling i olika bygder. Därför är det viktigt att vi nu i första hand inte drar och försämrar den service som finns i dag. Det är i stället viktigt att vi försöker utveckla och samordna resurserna, så att vi klarar av att bibehålla en bra service på vår landsbygd. Hur går det med kassaservicen för pensionärerna och småföretagen om den bara skall bli tillgänglig t.ex. två dagar i veckan? De har varit vana att ha tillgång till denna service varje dag. Inte minst för småföretagen på landsbygden är detta viktigt. Hur går det med samarbetet mellan kommunerna och hemtjänsten? Det förekommer också på många ställen i vårt land. Hur skall man lösa den frågan om körningen skall ske på natten?

Herr talman! Jag är glad åt de många erkännande ord som har riktats mot posten och postens roll i det svenska samhället. Jag tror att det var Ines Uusmann som sade att vi har världens bästa postservice. Jag är beredd att hålla med om det, även om jag inte har erfarenhet från alla världens länder. Jag tycker att det är fint att vi kan göra det konstaterandet, att vi har en bra postservice. Vi skall slå vakt om den. Posten skall finnas överallt. Jag har också noterat att postens personal gör ett utmärkt jobb. Det gäller inte minst lantbrevbärarna. Jag har själv haft nöjet att åka lantbrevbärarturer och se hur de arbetar och vilken social funktion den personalen fullgör. Detta betyder inte, tycker jag, att man nu bör säga nej till olika försök till förändringar inom ramen för den här verksamheten. Vi kan konstatera att glesbygdsbor också har intresse av att få dagstidningen på morgonen. Även om det inte tillhör postens kärnaffär, har postens kunder ett starkt intresse av detta. Det försök som nu skall göras rör i huvudsak områden nära tätorter. Många av människorna här har tidigare bott i storstad och varit vana att få tidningen tidigt. Vi har också ute i glesbygden vant oss vid detta under årens lopp. Dagstidningen blir snabbt gammal. Här står två olika intressen mot varandra. Jag tycker att det är skäl nog att se positivt på det här försöket. Jag betonar att detta är ett försök. Ines Uusmann säger att vi inte skall säga hurra till alla förändringar. Nej, det är inte läge än för att säga hurra i det här fallet. Det är ett begränsat försök och vi får se hur det utfaller. Någon har sagt: Pröva allt och behåll vad gott är. Det är det som bör känneteckna den här verksamheten. Vi får se om det här ger ett bra utfall och om kunderna är intresserade av en fortsättning av en sådan här verksamhet. Ingrid Hasselström Nyvall säger att serviceturerna måste garanteras. I varje fall fick jag uppfattningen att det var vad hon ville betona. Jag tycker också att detta är mycket viktigt. Kjell Ericsson frågade hur det kommer att gå med kassaservicen. Som det är nu sker lantbrevbäringsturerna mitt på dagen. I många fall är människor inte hemma då -- inte heller människor i glesbygden befinner sig i bostaden vid den tiden på dagen. Därför anser jag att det finns ett plusvärde i detta med en servicetur på eftermiddagen, när åtminstone någon familjemedlem är hemma och kan ta emot. Då kan man tillgodogöra sig kassaservicen. Kjell Ericsson slår fast att det måste bli slut på försämringarna för glesbygdsborna. Jag vill dock säga att det inte är fråga om att försämra. I stället är det fråga om att förändra och att försöka samordna två olika intressen för att det skall gå så bra som möjligt att komma fram till en samlad lösning. Sedan måste vi komma ihåg att allting skall finansieras. Också postens verksamhet är beroende av att det hela går ihop. Någon måste ju vara beredd att betala eventuell underskottsverksamhet inom posten. Vi upplever att det nu finns ett intresse för att konkurrera med posten inom de intressanta tätortsområdena här i Stockholm. Därmed undermineras postens ekonomi ytterligare. Men härigenom hamnar posten i en ännu besvärligare finansiell situation när det gäller att upprätthålla den här typen av service, som förvisso inte är lönsam. Vi måste alltså hävda solidariteten i fråga om hela postverksamheten.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det finns olika intressen som kolliderar här. Jag måste fråga vilka intressen det är som skall ha företräde. Om tidningsannonsörernas intressen skall få företräde, innebär det att postens kunder drabbas genom att de får den dagliga posten en dag senare. Vidare drabbas människor som bor ute på landet, som inte kan välja att hämta posten någon annanstans. Människorna där får i stället nöja sig med en sämre postservice, just därför att posten finner det mer intressant att tillgodose tidningsannonsörernas önskemål. Inte minst småföretagen kommer att drabbas oerhört hårt av den aktuella förändringen. Sedan säger statsrådet att allting måste finansieras. Ja, självfallet är det så. Men det är ju därför som det är oerhört viktigt att vi får behålla postmonopolet. Det gäller att bevara detta, så att postens vinstgivande affärer i storstadsområdena kan bidra till att en god postservice kan upprätthållas på landsbygden. Lantbrevbäringen kommer inte, som jag tidigare har sagt, att gå ihop. Den blir inte företagsekonomiskt lönsam. Detta vet vi alltså. Men det är ju därför som vi anser att det är mycket angeläget att ha bra avtal med bankerna, så att bankservicen kan fungera. Slutligen vill jag säga följande till Kjell Ericsson. Jag delar uppfattningen att det måste gå att samordna olika serviceintressenters verksamheter på landsbygden för att få samordningsvinster. Det gäller t.ex. lanthandeln och lantbrevbäringen. Ett sådant samarbete pågår också -- inte minst gäller det det samarbete som man har med postens anställda -- för att få en förbättring här. Det är den typen av utveckling som jag tycker att vi politiker skall stödja.

Herr talman! Kristina Svensson har ställt en fråga till mig om jag avser att vidta några åtgärder så att postverket när det gäller postkontor i tätorter uppfyller sitt sociala ansvar gentemot medborgarna och utvecklingsansvar gentemot orten. Post och teleutredningen framhåller att formerna för postservicen varierar över landet och över tiden. Vidare säger utredarna att ändringar i kundunderlag och postmängd gör att formerna för postservicen fortlöpande måste anpassas. På samma sätt som servicenätet måste byggas ut för att klara ökade postvolymer och service i nya bostadsområden måste formerna för postservicen ses över både i tätorter och på landsbygden när kundunderlaget minskar. Det är enligt utredarna nödvändigt för att postverket skall kunna konkurrera framgångsrikt på sina marknader och därigenom fortsatt ha möjlighet att ta regionalpolitiska och sociala hänsyn. 2 000 kontor. Antalet kontor har de senaste åren varit i stort sett oförändrat. Samtidigt har antalet ärenden och transaktioner på postkontoren minskat markant. Under den senaste sjuårsperioden har således antalet inbetalningskort minskat med drygt 30 %. Även antalet banktransaktioner har minskat. Följden av detta är att kontorsnätet står inför en strukturkris, vilket även påpekats i propositionen Näringsliv för tillväxt . Strukturkrisen i kontorsnätet, där minskade intäkter inte kan kompenseras med motsvarande kostnadsminskningar, är ett hot mot statsmakternas önskemål om en vardaglig och rikstäckande kontors och kassaservice. Om postverket skall kunna leva upp till uppsatta lönsamhetsmål i framtiden måste en översyn göras av det mycket kostnadsintensiva postkontorsnätet. Samtidigt skall postverket enligt riksdagen svara för en rikstäckande postservice. För att klara båda dessa verksamhetsmål har postverket sedan en tid drivit ett projekt som skall lämna ett förslag till 90-talets servicenät. I projektet ingår representanter för bl.a. riksdag och postverket. I den rapport som det pågående projektet skall lämna hösten 1991 kommer förslag till övergripande riktlinjer att lämnas. Dessa riktlinjer kommer sannolikt att innebära att postservice runt om i landet kan komma att bedrivas i förändrade former, vilket dock inte behöver innebära i försämrade former. Förändringar kan komma att ske i både glesbygd och tätort. Det är i sammanhanget viktigt att även uppmärksamma postverkets samarbetsavtal med Nordbanken och Sparbankerna, som kan ge möjligheter att behålla postkontor på orter där tillräckligt underlag framöver kan komma att saknas.

Herr talman! Jag tycker att det är bra med det starka engagemang och intresse som visat sig för postens verksamhet. Det visar att även världens bästa postverk bedöms ha vissa brister. I varje fall är man orolig för att det skall bli brister i dess serviceverksamhet. Det är viktigt med den typen av bevakning, engagemang och uppslutning bakom den delen av den offentliga verksamheten. Det är en offentlig verksamhet som i vissa andra sammanhang slarvigt kritiseras för ineffektivitet och brist på medkänsla, osv. I den här diskussionen visar det sig att posten är en uppskattad del av den offentliga verksamheten med det sociala ansvar som posten har. Nu är man även i denna diskussion orolig för att den delen skall i någon utsträckning urholkas. Jag delar också den oron. Jag tycker att det är viktigt att så långt det är möjligt slå vakt om det fina som finns i det postverket som redan är uppbyggt. Samtidigt får vi konstatera att de ekonomiska lagarna råder över denna verksamhet. Det gäller att bedriva den på ett så effektivt sätt som det över huvud taget är möjligt. Vi kan konstatera att när det gäller kontorsnätet så befinner sig posten nu i något som kallas en strukturkris eftersom underlaget sviktar. Det gäller att göra det bästa möjliga av det i den situationen. Det är i det sammanhanget som den intensiva diskussionen om samverkan med banker har kommit in i bilden. Jag tycker att posten på ett ambitiöst sätt har försökt att knyta till sig nya funktioner och nya samarbetspartner. Det är för att slå vakt om det vidsträckta kontorsnät som finns. Icke förty tvingas vi ändå acceptera att en viss förändring sker av kontorsnätet. När Ingrid Hasselström Nyvall vädjar om att posten skall lugna sig litet, kan jag säga att posten har lugnat sig mycket och håller tillbaka processen. Planeringsarbetet fortgår, men det har skett små förändringar i kontorsnätet. Det är just av skälet att man varit angelägen om att så länge som möjligt upprätthålla nätet och hitta samarbetspartner för nya uppgifter som t.ex. försäljning av tågbiljetter. När det gäller förändringar i den utsträckning som förändringar måste komma till stånd, bör man i det sammanhanget lägga jämlikhetsaspekter på det hela. Uppbyggnaden av kontorsnätet är ganska ojämlik i den meningen att det i vissa områden är nära till postkontoren, och det är tätt mellan dem. I andra områden har det av historiska skäl blivit ganska långt till postkontoren. Det här perspektivet tror jag att man bör ha när man nu ser över postkontorens struktur. Man bör acceptera att detta leder till vissa förändringar i områden där det tidigare har legat flera postkontor nära varandra.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig vad regeringen gör för att se till att domänverket tar sitt naturvårdsansvar och inte skövlar ytterligare uroch naturskogar med hotade arter i Norrbotten, om regeringen är beredd att ålägga länsstyrelserna att stoppa förstöringen av kända lokaler för utrotningshotade växter och djur samt om Bernkonventionen till skydd för hotade växter och djur och deras livsmiljöer gäller i Sverige. Låt mig först få påminna om att regeringen i propositionen om En god livsmiljö har föreslagit att naturvårdslagen skall förstärkas med ett nytt skyddsinstitut, biotopskyddet. Detta skydd är avsett att omfatta biotoper som utgör livsmiljöer för hotade djur och växtarter och kommer att innebära ett väsentligt förstärkt skydd för dessa arter. Skyddsinstitutet är ett komplement till naturreservatsbildning. Vidare föreslår regeringen betydande skärpningar av reglerna för markavvattning med innebörden att regeringen kan besluta om förbud mot nydikning i vissa områden i landet. Detta kommer att innebära ett förstärkt skydd för en av de viktigaste biotoperna i skogslandskapet. Regeringen föreslår också att de areella näringarna ges ett utökat ansvar för miljöarbetet, bl.a. arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Skyddet av hotade arter är en stor och betydelsefull arbetsuppgift, som måste byggas upp på en gedigen kunskap om var de hotade arternas livsmiljöer finns. Sammantaget innebär alltså förslagen i regeringens proposition betydande förstärkningar för naturvården. Riksdagen har också nyligen fattat beslut om nya regler för skogsbruket i de fjällnära skogarna. Dessa nya regler har enligt min mening inte uppmärksammats tillräckligt i debatten. En av utgångspunkterna för skogsbruket i det fjällnära området är att det skall bedrivas med mycket stor återhållsamhet. Genom de nya reglerna sätts flera gränser upp för skogsbrukets bedrivande till skydd för naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Avgränsningen av det fjällnära området är från naturvårdsynpunkt mycket betydelsefull. Men även förbudet mot avverkning på impedimentmark inom området är av stor betydelse i detta sammanhang. Därtill kommer den ytterligare inventering av skogarna i området som skall göras för att uttryckligen undanta sådana områden från avverkning som inte kan föryngras. Hyggesstorleken begränsas ytterligare och restriktioner införs för markberedning. Genom dessa åtgärder kompletteras det skydd som finns genom nationalparker, naturreservat och domänreservat. En väsentlig nyhet är möjligheten för skogsvårdsstyrelsen att i det enskilda fallet avslå en ansökan om tillstånd till avverkning om den är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Genom krav på mer långsiktig planering även av hänsynstagandet till naturvårdsintressena förbättras underlaget för myndigheternas beslut. Särskilda naturvärdesinventeringar skall göras när kunskaperna är bristfälliga. Härigenom blir det möjligt att värna om miljöintressena på ett mer samordnat och systematiskt sätt än tidigare. När det gäller skyddet av våra urskogar och naturskogar vill jag framhålla att mycket stora insatser har gjorts under senare år. En betydande del av de värdefullaste urskogsområdena har skyddats genom naturreservat, i en del fall genom beslut av regeringen, t.ex. genom beslutet att inrätta Björnlandets nationalpark i Västerbotten. Jag vill också framhålla de insatser för naturvården som gjorts av domänverket i det fjällnära området genom avsättande av stora områden som domänreservat. Staten har härigenom tagit ett betydelsefullt naturvårdsansvar. Samma naturvårdsansvar måste gälla även för de privata skogsägarna liksom för alla samhällssektorer som bedriver verksamhet som påverkar de biologiska resurserna. Länsstyrelserna har möjlighet att stoppa avverkningar om ett område hyser värdefulla biotoper genom att tillgripa beslut om interimistiskt förordnande om naturreservat i avvaktan på att åtgärder med stöd av naturvårdslagen kan sättas in. Det nya biotopskyddet kommer också att ge förstärkt skydd för hotade arter. När det gäller skogslandskapet blir detta skyddsinstitut ett direkt ansvar för skogsbruket genom de uppgifter som tilldelas skogsvårdsstyrelserna. Det är självklart så att Bern-konventionen till skydd för Europas djur och växter och deras livsmiljöer tillämpas i Sverige. Det förstärkta artskyddet liksom även de skärpta reglerna för markavvattning och skogsbruket i de fjällnära skogarna är exempel på ytterligare steg för att stärka skyddet av växter och djur. Sammantaget kommer de regler som gäller och de förstärkningar som föreslås både i miljöpropositionen och i propositionen om skogsbruket i fjällnära skogar att innebära ett väsentligt förstärkt skydd för hotade växt och djurarter.

Herr talman! Jag talade inte om dessa stora nationalparker och naturreservat i USA för att klaga på de arealer som har skyddats här hemma. Jag ville med detta säga att det förutom nationalparker och naturreservat också behövs en helhetssyn på skogsvården. När man som Steget före här gjort påvisar att det finns 25 arter i detta område som hotas av domänverkets kalhyggen, skall Bernkonventionens bud ögonblickligen träda in till skydd. Vad skall man annars ha konventioner till? Detta har Birgitta Dahl inte riktigt svarat på. Bernkonventionen finns, men varför följer man den inte när det gäller statens egna skogar? Vad allemansrätten beträffar väckte jag förra året en motion om just skyddet för allemansrätten. Det kommer klagomål och åter klagomål från markägare som verkligen vinnlägger sig om att vårda naturen. Trots att jag vet att man i Sverige lämnat ut mycket information också till utländska turistbyråer har inte informationen nått fram, och det sker en fruktansvärd förstörelse i markerna. Hur det skall gå med allemansrätten är en av farhågorna inför EG. Hur skall det gå med den gamla sedvänjan allemansrätten, som är något av det finaste vi har? Detta är ännu ett hot. Jag vill ha ett riktigt svar på den fråga som framgår av interpellationen. Hur kan domänverket med kunskap om vad som i detta fall håller på att hända med dessa 25 hotade växtarter, vilket har påvisats av Steget före, göra på detta sätt? Varför följer Sverige inte Bernkonventionen som vi har skrivit på?

Herr talman! När man har bekymmer är det ofta lätt att skylla på andra. Nu gör miljöministern det när hon säger att detta är naturvårdsverkets fel. Det har överskridit sina befogenheter och tecknat mer avtal än vad man har rätt till, och därför har vi hamnat i den här situationen. Det har från regeringen utgått ett löfte om en pott för ett antal år för att skydda områden som är direkt hotade och där medel måste tas i anspråk direkt. Enligt min tolkning har naturvårdsverket gjort detta. Men dessutom har miljöministern sänkt anslagen som ändå uppgick till 100 milj.kr., även om vi tycker att det är otillräckligt, till 80 milj.kr., och nu är detta naturvårdsverkets fel. Jag vill ställa en fråga till miljöministern. När detta berömvärda beslut fattades av Birgitta Dahl att skydda detta stora område i Norrland, något som länsmyndigheter och alla ortsintressen gick emot, tänkte miljöministern då inte på att staten måste lösa in området, att regeringen måste ställa upp och få fram resurser för detta? Tänkte inte miljöministern på detta? Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det är litet för lätt att försöka komma ur denna frågeställning genom att skylla på naturvårdsverket. Folkpartiet har alltid prioriterat naturvården. Vi vet att naturvårdsverket i detta sammanhang ville ha 140 milj.kr. för att klara av detta just det här året. Den posten har vi tagit upp i vår snåla budget. Vi har dessa pengar. I vår totala budget finns besparingsförslag, och vi får höra åtskilligt från socialdemokraterna om att vi går hårt fram. Men detta förslag finns med i vår balanserade budget. För att skydda dessa områden inför framtida generationer och arternas fortlevnad måste vi göra ett offer i årets budget. Vi måste få fram resurser för detta. Det har folkpartiet gjort i sitt förslag. Naturvården är en av de viktigaste delarna i miljöpolitiken, och den måste man ta ansvar för. I den förra miljöpropositionen som vi diskuterade här i riksdagen för 3 år sedan var naturvården bara med marginellt. Nu finns det med en del i och för sig bra förslag. Men bilden skäms av dessa mycket stora skönhetsfläckar. Jag vill än en gång fråga: Vad skall nu ske? Skall man få börja avverka? Vad tänker miljöministern göra i det läge vi nu befinner oss i? Jag har inte fått något svar på dessa frågor.

Herr talman! Först skall jag tacka utrikesministern för svaret. Men jag måste omedelbart säga att jag inte riktigt känner igen utrikesministern i de här torra orden, det gäller särskilt det skriftliga svaret. Nu vet jag att utrikesministern egentligen äger både inlevelseförmåga och politisk kreativitet, varför jag förväntar mig ett mer engagerat svar i repliken. Det här handlar inte om partipolitik. Men det handlar om politisk vilja att göra någonting. Det handlar inte bara om formalia. Det handlar om mänskligt stöd och hjälp. Jag har mött fyra fem svenska kvinnor som har sina barn långt borta. Tanken att någon skulle ta mina barn och placera dem i en främmande by dit jag inte når, den tanker svindlar, så nog hade jag väntat att träffa ett antal djupt förtvivlade människor. Det gjorde jag också. Men jag fick träffa något mer: Jag mötte fyra svenska medborgare, hos vilka bitterheten över det svenska samhället lyste i ögonen. Och den bitterheten hade jag inte väntat mig. Jag trodde i min enfald -- precis som jag tror att utrikesministern har trott -- att vi i Sverige självklart gör allt vad vi kan för att stödja kvinnorna. Men så är det inte. Det är därför jag har ställt den här interpellationen, och det är därför de politiska kvinnoförbunden har gått till gemensamma aktioner i de här frågorna. Brotten kan vi kanske inte förhindra, men sedan kan vi göra oändligt mycket mer för att hjälpa kvinnorna. Jag skall nu kommentera utrikesministerns svar punkt för punkt. När det gäller problemen med konventioner begriper jag mycket väl svårigheterna. Däremot tror jag att det är viktigt att arbeta med umgängesrätten. Frågan om utvisning tycker jag att utrikesministern undviker. Han säger att det är domstolarna som dömer. Och så är det. Men eftersom brottet -- egenmäktighet med barn -- inte tillhör kategorin mycket grovt brott, så går det egentligen inte att bli utvisad. Desto viktigare är det då att regeringen föreslår en straffskärpning för brottet. Först då har ju domstolarna någon möjlighet att utvisa. Är utrikesministern beredd att föreslå en straffskärpning? När det gäller frågan om att få bli svensk medborgare, för en person som först har kidnappad sina barn och fört dem ut ur landet, tolkar jag utrikesministern så, att han menar att de här fallen torde vara sådana fall, att det är stötande för rättskänslan att bevilja svenskt medborgarskap. Jag hoppas att jag har tolkat utrikesministern rätt. Sedan säger utrikesministern att det är viktigt att den drabbade föräldern får stöd och hjälp och att det redan i dag finns möjlighet att få rättshjälp i processer utomlands. Sanningen är inte riktigt den. De här kvinnorna får springa mellan myndigheter -- ringa, skriva, tjata och beveka -- och dessutom måste de vara mycket kunniga i samhällskunskap och juridik för att över huvud taget få någon hjälp. Det svenska samhället skulle kunna ställa upp med rättshjälp för processer utomlands på ett helt annat sätt än i dag. Verkligheten är inte riktigt så vacker som utrikesministern beskriver den. Det handlar också om ekonomisk hjälp för att kunna hälsa på barnen, om det nu alls är möjligt. En kvinna som jag talade med hade inte sett barnen på två år. Trots att dessa är i åttaårsåldern hade de redan glömt all svenska på dessa två år, när hon nyligen hastigt fick träffa dem. Det visar hur bråttom det är med hjälp och hur viktigt det är att kvinnorna får besöka barnen flera gånger om året. Här säger utrikesministern att det inte är nödvändigt med någon ändring av socialtjänstlagen. Nej, det tror inte jag heller, men det behövs upplysningar och uppmaningar till socialnämnderna att behandla dessa ansökningar på ett ytterst generöst sätt. Det behövs också psykologisk hjälp. Hur hanterar man denna smärta utan att bli tokig? Och hur skall man orka med tanken att barnen tror att man har svikit dem? Kort sagt: Det svenska samhället kan göra oändligt mycket mer för att stödja kvinnorna i deras kamp för att få tillbaka barnen men också för att hjälpa och stödja dem över huvud taget. Att förlora sina barn är en oerhört tung börda att bära. Men om man dessutom får bära den ensam, blir det outhärdligt. Så är det ju med all sorg. För 15 år sedan fick inte misshandlade kvinnor mycket hjälp alls. Vi kan fortfarande inte förhindra misshandel, men i dag får kvinnorna åtminstone mer hjälp. Nu måste vi sätta frågan om kidnappade barn på den samhälleliga dagordningen. Det är bra att UD nu har en särskild tjänst för dessa frågor. Men är utrikesministern beredd att ta kontakt med justitieministern och socialministern i de här frågorna? Kan resultatet av den här frågestunden bli, något som jag tror att de berörda kvinnorna på läktaren väntar sig, att utrikesministern nu inte går hem och lägger det här svaret i byrålådan utan att han i stället tar telefonluren och kallar berörda statsråd och tjänstemän till ett möte för att se hur man aktivt skall jobba vidare med detta på alla plan? Jag förväntar mig att utrikesministern, som är en handlingens man, svarar ja på min fråga.

Herr talman! Herr statsråd! Den fråga som vi debatterar här i dag gäller dramatiska och djupt tragiska problem. Margareta Persson har mycket målande och uttrycksfullt beskrivit personliga erfarenheter av hur det här kan fungera i verkligheten för dem som är berörda. Jag har själv träffat på det bara genom dokumentärer i TV, och det har gjort ett outplånligt intryck på mig. För de föräldrar som blir av med sina barn -- det är ofta mödrar, vad statsrådet än säger, och Margareta Perssons interpellation rörde just kidnappade barn med utländska fäder -- kan det i värsta fall betyda att hela livet rasar samman. Det innebär under alla omständigheter mycket svåra lidanden för både kvinnan själv och hennes närmaste anhöriga. Det är alltid svårt med vårdnadstvister och umgängesfrågor. Det är svårt när det rör svenska förhållanden, men när de inblandade parterna finns i länder med väsentligt annorlunda rätts och familjeuppfattning följer -- som vi har sett, hört och tagit del av -- ofta mycket svåra mänskliga tragedier i spåren. Som här har sagts från talarstolen har vi visserligen de senaste åren fått konventioner, men det är med länder som vi inte har särskilt stora problem att komma överens med. De länder som vi inte har konventioner med är just länder i Afrika och Asien som har en helt annan rättsuppfattning, som det som sagt är mycket svårt att komma överens med och som över huvud taget inte tar någon hänsyn till domar och beslut från svenska domstolar eller av svenska myndigheter. Därför är det en mycket angelägen fråga, som vi vill ha statsrådets svar på, om man skall verka för att fler länder skriver under dessa konventioner och hur man då skall gå till väga. Jag förstår de problem som kan uppstå, som statsrådet här har framfört. Statsrådet nämnde att man inte utesluter att ett sådant avtal som är träffat mellan t.ex. Frankrike och Algeriet skulle kunna tjäna som förebild. Jag skulle gärna vilja höra hur tidsplanen för det ser ut, dvs. när man aktivt skall börja arbeta för det. Det är, som jag ser det, synnerligen angeläget att frågan om konventioner med just de länder som det är svårt att komma överens med snabbt blir löst. Jag vill vidare kommentera de andra synpunkter som statsrådet förde fram på lagstiftningsområdet. Det gäller domarna. Vi vet att jurister ser synnerligen allvarligt på de här brotten. Det är inte bara det att det är en allmän uppfattning att det här brottet är grovt, utan det bedöms också som grovt, men trots det är straffmaximum för grovt brott två år. Jag menar att man bör verka för att det blir en straffskärpning i det här avseendet. Margareta Persson har framfört liknande synpunkter. Min fråga till statsrådet är om han är beredd att medverka till höjda straff. I det här sammanhanget vill jag också nämna det som Lola Björkquist tog upp, nämligen frågan om målsägandebiträde. Reglerna för det skulle enligt gällande praxis inte kunna tillämpas i de frågor som vi nu diskuterar. Men med hänsyn till kvinnans utsatthet och hennes stora behov av hjälp i de här svåra vårdnadstvisterna och umgängessituationerna menar centern -- vi har tagit upp det också i motioner under allmänna motionstiden -- att man bör utvidga gruppen som är berättigad till målsägandebiträde till just de här kvinnorna. Jag vill fråga statsrådet om statsrådet är beredd att verka för att biträde kan förordnas även i fall som rör bortrövande av barn. Så till frågan om medborgarskap. Det är grovt stötande att en person som har begått ett sådant brott som vi nu diskuterar -- att föra bort barn mot moderns vilja och även mot svenska myndigheters beslut -- kan bli svensk medborgare. Det är en obstruktion mot rättsmedvetandet. Jag menar att personer som har brutit mot lagen inte skall ha rätt till svenskt medborgarskap i den omfattning som här har varit fallet. Dessutom menar jag att det är väldigt viktigt att personer som inte vill acceptera svensk lag och svenska normer inte skall få svenskt medborgarskap. Det skall vi ha som mall. Det är en informationsfråga. Jag anser att de som kommer till vårt land för att stanna skall få ordentlig undervisning om de regler som gäller i det svenska samhället och om de normer som alla måste följa. Det gäller framför allt invandrare med en klart avvikande samhälls och kultursyn. Jag vill fråga statsrådet om statsrådet biträder den uppfattningen. Till sist vill jag komma med en utmaning till mina medsystrar i debatten. Jag tycker naturligtvis att vi skall fortsätta att arbeta som vi har gjort men också att vi mer aktivt skall hjälpa de här kvinnorna. Kanske vi kan hjälpa dem att starta en intresseförening för mödrar vilkas barn har förts bort utomlands. Vi har alla ett ansvar för att hjälpa våra medsystrar i denna viktiga fråga.

Herr talman! Göran Engström efterlyste politiska visioner. Jag kanske skall erkänna inledningsvis att jag har haft lite svårt att plocka fram de politiska visionerna i direkt anslutning till hans frågor om statsbidragsbestämmelser och föreskrifters utfärdande. Där har det mer handlat om att ge en korrekt bild av hur handläggningen varit, eftersom frågorna faktiskt gällde detta. Det är riktigt att jag gav ett besked om de personalkooperativa daghemmen i februari 1990 här i riksdagen. Av mitt svar följer ju också att förändringar bör ske vid årsskiften. Det närmaste årsskiftet som stod till buds var årsskiftet 1990-- 1991. Sedan kan jag gärna erkänna att jag hade sett att propositionen hade kommit tidigare -- att riksdagen tidigare fått besked om propositionen och dess utformning. Det viktigaste skälet till att det drog ut på tiden var att vi inte kom i gång. Vi hade ju under större delen av våren den stora regeringskrisen och arbetet med den ekonomiska politiken. Detta gjorde att andra propositioner fick läggas åt sidan. Det närmaste årsskiftet som i praktiken kunde komma i fråga var årsskiftet 1990 Göran Engström sade att socialstyrelsen borde ha känt till innehållet och kunnat påbörja sitt arbete tidigare. Det är faktiskt så, Göran Engström, att det inte går till på det sättet. De statliga myndigheterna har att avvakta de beslut som riksdagen fattar. Besluten måste bekräftas, innan man sätter i gång. Man måste arbeta utifrån förutsättningen att det blir ett beslut. Detta är en ordning som jag tror att man måste vara ganska rädd om. Följer man inte den tror jag att det skulle bli ganska rörigt i statsförvaltningen. Det finns vissa grundläggande spelregler för regering och riksdag och för regering och myndigheter, spelregler som faktiskt måste upprätthållas. Göran Engström sade också att entreprenader skulle vara lättare att kontrollera än offentlig verksamhet. Jag tillåter mig att ställa mig tvivlande till detta, i varje fall när det gäller den sociala sektorn. Den bästa erfarenheten som vi har av en långtgående entreprenad och enskild verksamhet på det sociala området är nog den som gäller utvecklingen inom behandlingshemmen. Är det något som man kan säga om den är det detta att en bättre kontroll av verksamheten hade varit önskvärd än den som hittills har kunnat utvecklas. Här tycker jag att det rör sig om ett litet väl lättvindigt påstående. Erfarenheten talar snarast för det motsatta förhållandet. Både Ingrid Hemmingsson och Göran Engström talade också om tillståndsgivningen och HVB. Jag får kanske först undervisa Ingrid Hemmingsson om, att när vi i detta sammanhang talar om hem för vård eller boende, förhåller det sig så, att den prövning som sker av enskilda alternativ inom barnomsorgen sker som en form av hem för vård eller boende. Det är därför som vi på detta sätt drar in föräldrakooperativen, liksom för resten också de ideella organisationernas verksamhet. Det prövas som hem för vård eller boende på det sätt som redovisas i interpellationen. Därför är det riktigt att diskutera tillståndsprövningen för sådana daghem och fritidshem som drivs i alternativ regi utifrån dessa förutsättningar. Det är i det sammanhanget som jag säger att min preliminära bedömning är att tillståndsgivningen skulle kunna överföras till kommunerna. Tillståndsprövningen sker ändå i dag efter hörande av kommunerna. Just när det gäller den typen av hem för vård eller boende tror jag att det vore rationellt med en överföring till kommunerna. Ingrid Hemmingsson tycker att jag borde tala mer om propositionen än om de frågor som Göran Engström har ställt. Dessa handlar inte ett enda dugg om propositionen, och det är faktiskt min uppgift här att svara på de frågor som har ställts och ingenting annat. Herr talman! Till sist vill jag beträffande de enskilda alternativen inom barnomsorgen säga att det för regeringens del har varit mycket viktigt att de bidrar till de generella mål som vi har satt upp för barnomsorgen: att alla barn skall kunna erbjudas barnomsorg av hög kvalitet och i en sammanhållen verksamhet som inte medför segregering och isolering för vissa barngrupper. Det är skälet till att vi under hela 80-talet har varit försiktiga med tillstånd till alternativ. Vi vill ha en sammanhållen och jämlik barnomsorg för alla barn.

Herr talman! Vi har nått gränsen i dag vad gäller alternativen inom barnomsorgen, säger Bengt Lindqvist. Ja, det är också ett besked i en interpellationsdebatt! De alternativ som nu finns är alltså de alternativ som är möjliga så länge vi har en socialdemokratisk regering. Någonting därutöver medgives ej. Det behövs uppenbarligen en ny regering. Det gäller ju att kunna erbjuda flera alternativ utöver de möjligheter, chanser, som finns i dag. Jag är, tydligen i motsats till vad biträdande socialministern tycker, av den uppfattningen att just detta med att det finns ett flertal olika driftsformer, företagsformer, stimulerar utbudet. Vi skulle kunna möta de stora behov som finns på ett sådant sätt att lösningar skulle kunna erbjudas både snabbare och bättre om fler alternativ medgavs. Detta skall ses mot bakgrund av den kommunala verksamheten sådan den är i dag. Det behövs, som jag tidigare antytt, en verksamhet där man utvecklar en beställarroll, en beställarfunktion, och där man ytterligare preciserar och så att säga finslipar möjligheterna att kontrollera kvaliteten. Det gäller ju att nå upp till de kommunala målen. I det skeendet är det verkligen att visa ortodoxi om man tror att kommunerna inte klarar den här rollen. Det handlar ju om att kommunen och föräldrarna får möjlighet att gemensamt och själva kontrollera den här verksamheten och den kvalitet på barnomsorgen som erfordras. Det finns, som den här debatten visar, en lång rad områden där man genom förenklingar samt genom en annan och bättre hantering skulle kunna stimulera utbudet och, inte minst, erbjuda dem som skall vara ansvariga för personalägda fritidshem och daghem fastare spelregler. Fortfarande finns det bara ett preliminärt besked om att en förenklad tillståndsgivning är möjlig för ekonomiska föreningar. Men det finns inget besked om att dessa skall jämställas med aktiebolag eller handelsbolag när det gäller tillståndsförfarandet -- dvs. att verksamhet kan påbörjas så snart en ansökan är inlämnad. Jag för min del ser fram emot fler debatter på det här temat, för sådana behövs. Kärnan i den här debatten är, som jag ser saken, frågan om huruvida regeringen verkligen vill medverka till ett förenklat förfarande för att få en snabbare introduktion. I det här aktuella fallet har nästan ett år gått till spillo från den tidpunkt då formellt beslut fattades om att man får bedriva personalägda dagis fram till dess att det varit möjligt att i praktiken tillämpa detta. Sammantaget måste svaren här tolkas så, att biträdande socialministern icke prioriterar denna fråga särskilt högt. Det behövs således en ny majoritet i Sveriges riksdag för att det skall bli möjligt att ändra på denna tingens ordning.

Herr talman! Bengt Lindqvist tror inte att tiden och människornas åsikter arbetar mot de socialistiska idéerna. Han lutar sig mot en kommande undersökning som han hoppas skall visa att vad människor vill ha är vanliga kommunala daghem. Ja, det beror i viss mån på hur den undersökningen ser ut med tanke på de människor som skall välja. Om valet står mellan att få tillgång till ett kommunalt daghem eller att inte få något stöd alls -- stödet fördelas bara bland dem som vill ha kommunalt daghem -- är det tämligen klart vad svaret blir. Men jag tror, herr talman, att föräldrar vill ha litet mera -- ja, t.o.m. bra mycket mera -- att säga till om. Föräldrarna vill själva bestämma vem som skall ta hand om och vårda barnen. Föräldrarna vill inte överlåta den här uppgiften på politikerna. Sedan några ord om detta med att gränsen är nådd vad det gäller alternativen inom barnomsorgen och om att det bara är människor med ett äkta engagemang som kan tänkas få erbjuda sina tjänster. I det sammanhanget kan jag tala om för Bengt Lindqvist att jag tillbringade hela fredagen -- alla partier var för resten representerade -- Familjehemmens centralorganisation. Väldigt många föräldrar står bakom s.k. HVB-hem, hem för vård och boende. Men det var en slump att dessa hem kom med i debatten i dag. De här hemmen drivs alltså av enskilda, exempelvis i bolagsform. Länsstyrelsen ger tillstånd och har tillsyn. Jag kan lova att det rör sig om människor som verkligen är engagerade. Det gäller människor som offrar både arbetstid och fritid. Det vill ju till för att det hela skall gå ihop. I flertalet fall rör det sig om familjeföretag. Dessa människor känner ett engagemang för de barn som det här gäller. Jag tycker alltså inte att politikerna genom stopp får sätta förbud för människors engagemang i det här fallet.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger i sitt svar på interpellationen att statsbidrag till dagbarnvårdares egna barn bara kostar pengar, utan att det blir fler barn som får del av barnomsorgen. Det verkar faktiskt vara en åsikt som inte de socialdemokratiska kommunalpolitikerna delar. Det vore väl skäl att i det här fallet lyssna till dem som står närmast verkligheten. Häromveckan fanns en insändare i Östgöta Correspondenten undertecknad av ett socialdemokratiskt kommunalråd, som uttalar så här: Nu när regeringsrätten fastslagit att dagbarnvårdare har rätt till ersättning för egna barn kan inte regeringen längre vägra att utbetala statsbidrag. Lindqvist säkert kommer att klamra sig fast vid sin gamla ståndpunkt. Det är precis vad vi kan utläsa i svaret i dag. Jag vill därför fråga Bengt Lindqvist: Varför anser inte Bengt Lindqvist att kommunerna själva kan avgöra om det gagnar barnomsorgsutbudet för just deras kommun om statsbidrag utgår för ersättning till dagbarnvårdare för egna barn? Om det inte utgår statsbidrag är det självklart att det blir dyrt för kommunen i förhållande till kostnaderna för annan barnomsorg. Varför kan inte kommunerna själva få avgöra? Förhållandena skiljer sig mellan kommunerna. Det som är bra för en kommun kanske inte passar alla kommuner. Jag vill komplettera Roland Larssons argument. Situationen kan variera hur mycket som helst. I kommuner där många väljer att själva ta hand om sina barn under småbarnsåldern och där det råder brist på barnomsorgsplatser utgör statsbidraget naturligtvis en stimulans för mammorna att bli dagbarnvårdare och ta hand om andras barn. I det här fallet gagnar en ersättning den som vill ta hand om sina egna barn. Dessutom tillkommer det flera platser. Detta kan kommunalpolitikerna själva avgöra. Hur kan då Bengt Lindqvist säga att det inte alls förhåller sig så? Bengt Lindqvist måste väl ändå hålla med mig om att kommunalpolitikerna är de som bäst kan bedöma situationen i den egna kommunen. Det tycks det Östgötska kommunalrådet ha kunnat. Han har kommit till en helt annan slutsats än Bengt Lindqvist. Bengt Lindqvist förlitar sig förmodligen på något slags statistik. Även om Bengt Lindqvist anser att det här med rättvisa inte är så väldigt viktigt undrar jag varför inte Bengt Lindqvist kan medverka till att det utbetalas statsbidrag till de kommuner som så önskar. Om det förhåller sig så som Bengt Lindqvist säger, blir det naturligtvis ingen efterfrågan på statsbidrag. Kommunalpolitikerna är nog inte villiga att vidta en åtgärd som bara kostar pengar när det inte finns någon efterfrågan och som inte ger några fler platser. Lindqvist att kommunalpolitikerna själva kan avgöra, om de får den stimulans som statsbidraget utgör?

Herr talman! Trots att jag har gjort det flera gånger tidigare, skall jag ändå be att få utveckla tre viktiga argument i detta sammanhang. Till att börja med undrar jag vad de borgerliga egentligen vill med den här diskussionen. Jag skulle också ha kunnat ställa denna fråga under den förra debatten. Det parti som Ingrid Hemmingsson företräder vill ju avskaffa hela statsbidragssystemet. Vad är det då för mening att diskutera hur statsbidraget skall användas i det ena eller det andra avseendet? Om Ingrid Hemmingssons parti får makten, kommer det inte att finnas något statsbidrag att lämna, vare sig till de kommunala daghemmen, till familjedaghemmen eller för den delen till dagbarnvårdares egna barn. Eller skulle den här lilla andelen av statsbidraget kanske rent av finnas kvar? Detsamma gäller för centerpartiet, som med sitt vårdnadsbidrag vill ta hela statsbidraget i anspråk. Jag förstår inte varför ni då diskuterar enskilda alternativ och statsbidrag till dagbarnvårdarnas egna barn, när ni i själva verket tänker medverka till att hela statsbidraget försvinner. Det andra argumentet gäller diskussionen om vad det kostar att införa systemet med statsbidrag när det gäller ersättning för dagbarnvårdares egna barn. För närvarande finns det ungefär 30 000 dagbarnvårdare som har ca 26 000 barn. Staten kan inte behandla dessa barn på olika sätt. Befinner sig barnen i de bidragsberättigade åldrarna, måste det naturligtvis utgå statsbidrag för alla dessa barn. Med det antal dagbarnvårdare och familjedaghem som nu finns, skulle det alltså betalas ut statbidrag för dessa 26 000 barn innan det blir en enda ny plats över. Det är detta som jag avser med de 400--500 milj.kr. för statens del och lika mycket eller något mer för kommunernas del. Så mycket kostar entrébiljetten till att förändra statsbidragssystemet i detta avseende. Mitt tredje argument är: Om jag hade dessa 400 milj.kr., skulle jag vilja använda dem till åtgärder som leder till en fortsatt utbyggnad, så att fler barn kan få plats. Så är min syn när det gäller det statliga planet. Om kommunerna har de pengar som de är beredda att satsa på familjedaghemmen för att förstärka dagbarnvårdarnas inkomster och förbättra deras övriga arbetsförutsättningar, anser jag att man kan göra den satsningen, men då borde man i stället förstärka dagbarnvårdarnas allmänna anställningsoch arbetsvillkor. När man studerar dagbarnvårdarnas flykt från sitt arbete finner man att det är de dagbarnvårdare som inte längre har egna barn i de aktuella åldrarna som lämnar sitt yrke och söker sig till annat håll. Genom att göra en allmän satsning på arbetsvillkoren, skulle man möjligen kunna behålla en del av dessa dagbarnvårdare, som dessutom har arbetat länge och skaffat sig stor erfarenhet. Familjedaghemmen behövs, men då måste vi slå vakt om hela kåren och långsiktigt se till att samhällets stöd till dagbarnvårdarna utvecklas, och inte göra på det sätt som förordas här.

Herr talman! Eftersom statsrådet Lindqvist tog upp frågan om vårdnadsbidraget, måste jag ändå göra några kommentarer, även om debatten inte gäller vårdnadsbidrag. Med det förslag till vårdnadsersättning som centern har ställt sig bakom sker det en omfördelning av resurserna på ett sådant sätt att även de som i dag står utanför barnomsorgen får del av pengarna. Detta gäller ju följakligen också dagbarnvårdarnas egna barn. Om det införs ett sådant system som vi förordar, löser man delvis problemen, eftersom de som får vårdnadsersättning kan använda dessa pengar för att betala sin barnomsorg. Vårdnadsersättningen innebär att dagbarnvårdare på samma sätt som alla andra som har barnomsorg får betala en föräldraavgift för sin barnomsorg. Då kommer det naturligtvis att ske en utjämning. Därför leder detta system i sig till en rättvisare fördelning som också gynnar dagbarnvårdarna. Herr talman! Statsrådets resonemang om merkostnader håller bara under förutsättningar att man accepterar att 200 000 barn får stå utanför barnomsogen även efter det att barnomsorgen är fullt utbyggd. Min erfarenhet som kommunalpolitiker är att så kommer det inte att bli. Även dessa 200 000 barn kommer på sikt att inordna sig i den kö till den barnomsorg som är det enda alternativet för att man skall få del av dessa resurser. Därför kommer det inte att finnas några 26 000--27 000 till dagbarnvårdare, som står utanför. Dagbarnvårdarna söker sig till andra yrken när de upplever sitt yrke som otryggt och när de får dåligt stöd från den nuvarande regeringen i sin yrkesroll på det sätt som regeringen har visat med den här statsbidragshanteringen. Det blir inte någon merkostnad, om man ser till slutändan. Nu ser man bara till början, just när man genomför systemet. På sikt kommer ändå inte detta att innebära någon belastning, så vida man inte anser att det är viktigt att 200 000 barn skall få någon del av dessa resurser. Slutligen: Kan då inte statsrådet Lindqvist se att det ligger någon generell förbättring i att införa möjlighet för dagbarnvårdare att få räkna in sina egna barn? Medför inte detta en sådan generell förbättring för dagbarnvådarna i deras arbetssituation som statsrådet säger att han vill eftersträva?

Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade 1985 om en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning under 1991 kan snart fullbordas. I de allra flesta kommuner går utbyggnaden nu mycket snabbt. Och vi ser att de prognoser som gjordes i fjol överträffas på väldigt många håll. Min uppfattning är att kommun efter kommun snabbt kommer att utfärda barnomsorgsgarantier till familjerna. Med andra ord har man på de flesta håll klarat målsättningen att nå full behovstäckning under 1991. Det finns fortfarande ett antal kommuner som inte kommer att klara detta. Det främsta skälet till det är att volymen blivit så mycket större, uppgiften att nå full behovstäckning. Ibland kan det också ha att göra med att kommunen i fråga inte har gett frågan den prioritet från början som hade behövts för att hålla takten och nå ända fram till målet under 1991. Som bevis på att kommunerna som sektor och som helhet har en hög ambition i detta sammanhang kan jag nämna att vi förra året slog ett nytt utbyggnadsrekord med 25 000 daghemsplatser. Tyvärr minskade antalet familjedaghem. Det är ett bekymmer som alla vi som har debatterat i dag delar. Men min uppfattning är att om vi skall råda bot på det skall vi söka grunderna till varför familjedaghemmen minskar och börja arbeta utifrån den utgångspunkten. Då finner vi att det är framför allt dagbarnvårdare som inte längre har små barn som lämnar sitt arbete och skaffar sig andra arbetsuppgifter, ofta faktiskt inom barnomsorgen. Om vi vill behålla dem i familjedaghemmen, måste vi satsa på generella förbättringar av dagbarnvårdarnas arbetsvillkor. Det är min uppfattning att det är på det sättet som kommunerna bör arbeta. Och staten bör med sitt stöd se till att kommunerna får möjlighet att fullfölja det beslut som riksdagen fattade 1985. Och man är, såvitt jag kan förstå, i de allra flesta kommuner i dag inte särskilt långt från det målet.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen planerar för att mildra den befarade ökningen av arbetslösheten i Kopparbergs län. För att långsiktigt värna den fulla sysselsättningen krävs en god ekonomisk utveckling. Den ekonomiska politiken är inriktad på att sänka inflationstakten och öka tillväxten. I den kompletteringsproposition som regeringen presenterar för riksdagen i morgon redogör finansministern för det ekonomiska läget och om behovet av en fortsatt stram finanspolitik och en strukturförändring av den offentliga sektorn. Samtidigt har Rehnberg-gruppens arbete haft inflytande på de avtal som nu sluts på arbetsmarknaden, och pris och lönekostnadsutvecklingen har därmed dämpats. Mot slutet av året förväntas därför en vändning av konjunkturen som successivt kommer att ge genomslag på arbetsmarknaden. Nuvarande konjunkturläge med omfattande strukturförändringar med personalminskningar och nedläggningar som följd innebär att antalet varsel ökar snabbt. Jag är medveten om de varsel som föreligger i Kopparbergs län och då särskilt i enskilda kommuner. Arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken ingår som en aktiv del i den samlade ekonomiska politiken. Enligt industriministern disponerar länsstyrelsen i Kopparbergs län detta budgetår 97 milj.kr., inkl. reservation från budgetåret 1989/90, för regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen har i och med den nya regionalpolitiken möjlighet till en friare användning av länsanslaget än tidigare, och länsstyrelsen kan därmed i ökad omfattning anpassa åtgärderna efter behov vad gäller bl.a. de sju kommuner samt två församlingar i Mora kommun som ingår i stödområdet kan länsstyrelsen också lämna stöd till företag. Arbetsmarknadspolitiken måste för att möta den ökande arbetslösheten förstärkas. AMS har för nästa budgetår anvisats ca 21 miljarder kronor, och i kompletteringspropositionen föreslås ytterligare aktiva åtgärder motsvarande ca 6 miljarder kronor, framför allt i form av kompetenshöjande insatser, t.ex. utbildning. Arbetsförmedlingens huvudmål blir som alltid att tillsätta de platser som lediganmäls, och de är faktiskt ganska många, även under en svagare konjunktur. Varje person som blir arbetslös skall ha möjlighet att snabbt komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Kopparbergs län disponerar för innevarande budgetår drygt 360 milj.kr. för aktiva åtgärder, utöver handikappåtgärder, dvs. för arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete och ungdomsåtgärder m.m. Till detta får man lägga resurser i form av utbildningsbidrag. För särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Bergslagen disponerar länsarbetsnämnden ytterligare 23 Enligt länsarbetsnämnden har under de fyra till fem år med god och hela tiden stigande efterfrågan i Kopparbergs län rationaliseringar blivit eftersatta. Dessa kommer nu många på en gång, ovanpå en försvagad efterfrågan. Rationaliseringsåtgärder resulterar vanligtvis i att man skaffar ny teknisk utrustning, och därmed blir de återstående arbetsuppgifterna mer avancerade och kräver mer utbildning än tidigare. En svag efterfrågan på arbetskraft innebär en begränsad ersättningsrekrytering. Sammantaget leder detta till att kraven på utbildning och arbetslivserfarenhet stiger. Kraven på en ökad produktivitet i Sverige ställer krav på en ökad flexibilitet och förändringstakt och därmed behov av att höja arbetskraftens utbildningsnivå. Det är därför angeläget att arbetsgivarna utnyttjar det utrymme som uppstår i en tid med ett minskat kapacitetsutnyttjande i företagen och med omställning av den offentliga sektorns verksamhet till att erbjuda sina anställda kompetenshöjande utbildning. För att arbetsgivarna skall få möjlighet att göra den nödvändiga satsningen på personalutbildning föreslår därför regeringen i kompletteringspropositionen att de skall erbjudas att få göra avdrag på arbetsgivaravgiften om de efter anvisning av arbetsförmedlingen anställer en ersättare för den som går på utbildning. Är utbildningen yrkesinriktad eller ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller nya arbetsuppgifter skall arbetsgivarna därutöver även få göra avdrag för en stor del av utbildningskostnaden. Detta förslag har två syften, dels att öka arbetskraftens kompetens och dels att ge ny eller återinträdande på arbetsmarknaden arbetslivserfarenhet. Samtidigt införs generösare regler. Rekryteringsstöd skall kunna användas som alternativ när tillräckligt antal inskolningsplatser inte kan tas fram. De arbetsgivare som anställer ungdomar på avtalade inskolningsplatser eller med rekryteringsstöd skall få höjt statsbidrag till högst 60 % av den totala lönekostnaden. För att ungdomar med bristfälliga eller ej gångbara kunskaper skall motiveras för arbetsmarknadsutbildning höjs utbildningsbidraget för ungdomar under 20 år till 326 kr. per dag. Slutligen, för att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar, förkortas tiden för anvisning till arbete med rekryteringsstöd till en månad för arbetssökande under 25 år. Sammantaget med en utökning av antalet högskoleplatser och utökad möjlighet till utbildning med utbildningsbidrag samt tillgång till utbildningsvikariaten, bör detta ge förutsättningar för att kraftigt minska ungdomsarbetslösheten. AMS har i uppgift att fördela de arbetsmarknadspolitiska resurserna med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i länen. Jag förutsätter att Kopparbergs län också får del av dessa resurser med hänsyn till uppkomna behov.

Herr talman! Pär Granstedt har i en interpellation ställt frågor till utrikesministern angående dels regeringens insyn i och kontroll av den svenska underrättelseverksamheten, dels arbetsmöjligheterna för den särskilda DC 3 kommissionen. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Innan jag redovisar mina svar på Pär Granstedts frågor vill jag översiktligt beskriva strukturen hos den svenska underrättelsetjänsten. Överbefälhavaren leder -- under regeringen -- det militära försvaret av landet och har det yttersta ansvaret för att försvarsmakten är krigsduglig. Det åligger överbefälhavaren att särskilt leda och bedriva militär underrättelsetjänst. Försvarets radioanstalt -- som är en central myndighet direkt under regeringen -- inhämtar genom signalspaning underrättelser som försvarsmakten m.fl. behöver för sin verksamhet. Underrättelseverksamheten är en integrerad del av försvarsmaktens arbete med att vidmakthålla och utveckla krigsförbanden samt att upprätthålla den militära incident och insatsberedskapen. Vidare förser den regeringen och försvarsmakten med uppgifter om den militära verksamheten i vår omvärld och för bedömningen av den allmänna utrikes och säkerhetspolitiska utvecklingen. Underrättelsetjänsten spelar alltså en viktig roll i svensk säkerhetspolitik. All erfarenhet talar för betydelsen av en välorganiserad och effektiv nationell underrättelsetjänst. Låt mig i sammanhanget därför få erinra om att det i det senaste försvarsbeslutet anslogs extra medel för vissa förstärkningsinsatser inom underrättelsetjänstens område. Ett utbyte av information med utländska underrättelseorganisationer är nödvändigt för att vi skall få del av sådan information som vi behöver men som kräver sådana särskilda resurser som vi saknar. Att Sverige skulle agera på uppdrag av någon annan nation eller att vi skulle låta andra nationers intresse gå före våra egna vill jag bestämt dementera. Den svenska underrättelseverksamheten styrs av våra egna prioriteringar. Delar av verksamheten måste av uppenbara skäl omges med särskilt hög sekretess. Med hänsyn till underrättelseverksamhetens speciella karaktär är det särskilt angeläget att verksamheten bedrivs i linje med regeringens utrikes och säkerhetspolitiska intentioner. Pär Granstedt frågar om regeringen har haft full kontroll över den svenska underrättelseverksamheten under efterkrigstiden. För att säkerställa att verksamheten inte bara i detta avseende utan även i stort bedrivs enligt fastlagda riktlinjer är regeringens insyn och kontroll av den militära underrättelsetjänsten ordnad på följande vis. För det första utövar regeringen kontroll i samband med behandling av resultatredovisningar, långsiktsplaner och anslagsframställningar som gäller den militära underrättelsetjänsten. Därvid behandlas bl.a. underrättelsetjänstens ledning, organisation, dimensionering, utrustning och resurstilldelning. För det andra håller överbefälhavaren och chefen för försvarets radioanstalt mig, i min egenskap av försvarsminister, fortlöpande informerad om underrättelsetjänstens närmare inriktning och arbetets bedrivande i stort. Dessa frågor förankrar jag i regeringen. För det tredje följer försvarets underrättelsenämnd -- som inrättades 1976 -- underrättelsetjänsten på central och högre regional nivå. Nämnden fullgör sitt arbete genom inspektioner samt föredragningar och orienteringar från berörda underrättelseenheter med åtföljande utfrågningar. Nämnden ägnar särskild uppmärksamhet åt de enheter som omges med extra hög sekretess och som inhämtar underrättelser med särskilda metoder. Om nämnden anser att någon åtgärd från regeringen krävs, skall den göra framställning om det till regeringen. Frågan om regeringens kontroll av underrättelsetjänsten har behandlats vid ett antal tillfällen av riksdagen. Riksdagen har därvid inte funnit att verksamheten skulle ha bedrivits i strid mot regeringens riktlinjer. Försvarets underrättelsenämnd har nyligen överlämnat en granskningsrapport om den svenska militära underrättelsetjänstens kontakter med vissa andra länders underrättelsetjänster. Nämnden konstaterar att informationsutbytet följt givna riktlinjer. Regeringens insyn och kontroll sker i dag i huvudsak enligt samma principer som tidigare redovisats för riksdagens försvars och konstitutionsutskott. Riksdagen har inte haft något att erinra mot den ordning som tillämpas av regeringen. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat är jag av den uppfattningen att statsmakterna har en tillfredsställande kontroll över underrättelsetjänsten. Några ytterligare särskilda kontrollåtgärder bedömer jag för närvarande inte vara nödvändiga. Pär Granstedt frågar också om den särskilda sakkunniggrupp som utrikesministern har tillsatt för utredning av den s.k. DC 3-affären får sådana arbetsmöjligheter att alla omständigheter klargörs inför offentligheten. Regeringen kommer att borga för att gruppen, som har inlett sitt arbete, får tillgång till allt material som finns i svenska arkiv. Enligt vad jag har inhämtat har t.ex. ÖB tillsatt en särskild utredningsman med uppgift att underlätta sakkunniggruppens arbete. Vidare har chefen för försvarets radioanstalt tillskrivit alla anställda inom FRA som var i tjänst i juni 1952, att meddela sakkunniggruppen allt som kan kasta ljus över DC 3-ans försvinnande. Inte minst med tanke på de humanitära aspekterna och önskemål hos flygplansbesättningens anhöriga att få visshet om sina anförvanters öde, har utrikesdepartementet till Sovjetunionen anhållit om biträde från sovjetiska myndigheters sida. Alla åtgärder kommer att vidtas för att få ytterligare klarhet i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation, som var utförligt och bra. Det har nu gått en rätt lång tid sedan jag ställde interpellationen, och jag har förstått att det har funnits särskilda skäl till att svaret har dragit ut på tiden. Ett flitigt letande efter det berörda flygplanet har ju sett till att den här frågan har hållits aktuell under hela tiden. Jag vill till att börja med slå fast att det är viktigt att vi har en väl fungerande underrättelsetjänst. Jag delar den uppfattning som försvarsministern ger uttryck för, dvs. att det är en viktig del i ett väl fungerande neutralitetsförsvar att vi har en väl fungerande underrättelsetjänst. Vi bör också ha möjlighet att med andra länder bedriva utbyte av underättelsematerial när vi själva bedömer det lämpligt. Jag har således ingenting att invända mot att denna verksamhet försiggår, men givetvis måste den då försiggå inom de ramar som folkrätten ställer upp. Vad som bekymrade mig när frågan fick en förnyad aktualitet i början av året var uppgifter som skulle kunna ge vid handen att underrättelseverksamheten hade bedrivits på ett sätt som inte var förenligt med folkrätten och som knappast heller var förenligt med vår neutralitetspolitik. Uppgifterna pekade dessutom på att detta möjligen skulle kunna ha skett bakom ryggen på regeringen. Det är naturligtvis väldigt oroväckande. Om vi vill att underrättelsetjänsten skall fungera på ett sätt som gör att den stärker vår neutralitetspolitik, krävs för det första att regeringen har en effektiv kontroll över hur underrättelsetjänsten bedrivs och för det andra att underrättelsetjänsten bedrivs under former som inte undergräver respekten för vår neutralitetspolitik. Vi kan t.ex. inte acceptera ett läge där den svenska underrättelsetjänsten åt främmande makt utför rena beställningsuppdrag riktade mot ett annat land. Den svenska underrättelsetjänsten kan i så fall uppfattas som en del i den ena stormaktens spaningsresurser gentemot den andra. I det svar som jag har fått hävdar försvarsministern bestämt att regeringen har haft en tillfredsställande kontroll över och insyn i underrättelsetjänstens verksamhet. Innebörden av svaret är naturligtvis dessutom att den verksamhet som har bedrivits har varit godtagbar ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel. Jag vill gärna tro att det är sant, och jag förutsätter att det är på det sättet. Det finns naturligtvis alltid ett osäkerhetsmoment i den här typen av bedömningar. Det är därför viktigt att vi fortsätter ansträngningarna att klargöra vad som kan ha hänt i det här fallet. Om de ansträngningarna ger vid handen att det möjligen kan ha förekommit verksamhet som inte har varit sanktionerad av regeringen, verksamhet som inte var förenlig med den svenska underättelsetjänstens uppgifter, är det viktigt att man går vidare för att se om verksamheten möjligen kan ha haft en större omfattning. Försvarsministern betygar att den arbetsgrupp som skall studera vad som hände just i det här fallet kommer att få alla möjligheter att verkligen avslöja vad som kan ha försiggått. Jag hoppas att det är så, och jag tycker att de åtgärder som redovisas här verkar ganska betryggande.

Herr talman! När vi diskuterar dessa frågor skall vi försöka hålla i minnet att det vid några tillfällen har förekommit en granskning av dessa frågor. Jag tror att Pär Granstedt är mycket förtrogen med det arbete som dåvarande rättschefen i departementet gjorde 1984, då en grupp människor ånyo studerade de uppgifter som hade förekommit i massmedia om speciella händelser i samband med DC3-affären. Den redovisningen och publikationen har varit offentlig, och detta har varit föremål för både granskning och diskussion. Det är inte så att regeringen och regeringarna har varit overksamma på den här punkten. Jag delar Pär Granstedts omsorger om att regeringen hela tiden skall ha en sådan insyn och kontroll att det hela tiden står klart att denna typ av verksamhet är under ständig kontroll och uppföljning. För detta erfordras att även myndigheter och ansvariga känner det trycket på sig. Jag har det mycket bestämda intrycket, Pär Granstedt, att berörda myndigheter och de människor som deltar i den här verksamheten är väl förtrogna med det regelsystem och de uppdrag som de har att fullfölja. Man skall inte heller glömma bort att riksdagen från mitten av 70-talet har inrättat en särskild underrättelsenämnd som regeringen utser ledamöterna i. Deras uppgift är, som framgick av mitt interpellationssvar, att kontrollera och följa upp den här verksamheten. De har för bara några veckor sedan lämnat en granskning som gjordes mot bakgrund av bl.a. de olika tidningsuppgifter som har florerat. Det har i underrättelsenämndens arbete icke framkommit något stöd för de olika påståenden som har gjorts i olika tidningsartiklar. Jag känner som försvarsminister en stor trygghet i och med parlamentarikernas inträde i granskningen av det här arbetet. Parlamentarikerna och riksdagen har en insyn i det här arbetet som är väldigt viktig för oss.

Herr talman! Det var en bra markering som försvarsministern gjorde här. Jag utgår också ifrån att de som skall ha insyn, får all den insyn de behöver. Det är viktigt att man är medveten om de problem som kan föreligga och att man håller ögonen på den här verksamheten. Det är även viktigt att man är beredd att ingripa vid behov. Jag tolkar försvarsministerns uttalande så, att en sådan beredskap finns.

Herr talman! Jag upprepar det jag har sagt tidigare. Det enda skälet till att området är avsatt som riksintresse är naturvårdsintresset.

Herr talman! Det innebär att ingen minister kan lova något klart. Båda intressena kan naturligtvis finnas för samma område. De kan ju sammanfalla med varandra.